Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationerna 6 och 8. Vi står naturligtvis bakom alla andra utmärkta reservationer från Socialdemokraterna, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till 6 och 8. Det här är årets handelspolitiska betänkande. Det tar upp 13 motioner som behandlar allt ifrån frihandel och exportfrämjande till handelsbefrämjande vad gäller särskilda varor. I detta betänkande finns också tio reservationer. Herr talman! Handelspolitiken i Sverige har under lång tid präglats av frihandel. Det har rått bred politisk enighet om frihandelns betydelse i den svenska politiken. Det finns också en bred enighet i denna kammare om betydelsen av att nå en överenskommelse i WTO, men det finns självfallet lite olika ingångar när det gäller hur vi bäst når frihandel och hur vi bäst gynnar frihandel. Vi anser att de viktigaste verktygen för att komma ifrån fattigdom är frihandel, även om det behövs andra insatser som bistånd med mera. Tyvärr kan vi i dag konstatera att fler och fler länder i världen och i Europa blir alltmer protektionistiska. Fantasin när det gäller att sätta upp handelshinder är nära nog obegränsad. Det gäller inte minst jordbruksprodukter men också industriprodukter. Med detta sagt, herr talman, skulle jag kunna sluta, men i alla debatter om handelspolitik måste man ju anföra att Sverige är ett litet land som är mycket exportberoende. Det är helt sant, och vi är säkert helt överens om detta också. Men vi har en helt annan politik än regeringen när det gäller inriktningen av handelspolitiken. Herr talman! Svenska företag möts allt oftare av en hårdare internationell konkurrens. I synnerhet växer utmaningarna från de nya tillväxtekonomierna. Vi är övertygade om att Sverige inte ska möta denna konkurrens med lägre löner och försämrade arbetsvillkor. Det som andra länder gör billigare ska vi i Sverige göra bättre. Jobb skapas inte med subventioner utan med investeringar. Vi socialdemokrater tror på en kunskapsbaserad ekonomi. För oss är det en central hållning att välutbildade människor är grundläggande för ett lands utveckling. Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt kunskapsinnehåll, forskning och innovationskraft och inte med låga löner. I vår globaliserade värld är det inte bara företag som konkurrerar med varandra utan också länder. Staten kan göra skillnad för svenska företags framgång på vissa nyckelmarknader. För att stötta det svenska näringslivet vill vi arbeta för en aktiv handelsstrategi. Svenska företag måste ta del av de möjligheter som ges genom ökad global konkurrens och växande nya marknader. Vi socialdemokrater vill investera för att stärka det svenska näringslivet och därmed skapa fler jobb. Herr talman! Vi har i Sverige en tradition av dialog mellan politik, näringsliv, fackliga organisationer och akademi även om det har varit ett litet avbrott i detta nu. Det har varit ett framgångsrikt koncept för Sverige. Vi vill återupprätta ett konstruktivt samarbetsklimat mellan just politik, näringsliv, fack och forskning i syfte att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen och resurser för att finansiera välfärden. Sverige behöver investeringar i ökad produktivitet, förstärkt innovationskraft och global konkurrenskraft. Vi vill ha fler regionala exportrådgivare som verkar nära småföretagen i landets alla län och ger en kostnadsfri exportrådgivning. Vi vill också göra en särskilt riktad satsning för att utbilda fler exportförsäljare och möta små och medelstora företags behov. Exportstödet ska särskilt stärkas mot viktiga tillväxtekonomier i Asien och Latinamerika. Herr talman! Exportstödet ska särskilt stödja viktiga svenska framtidsbranscher, exempelvis företag verksamma inom energieffektivisering och omställning till ett mer hållbart samhälle. Miljöteknik och hälsofrämjande är två nyckelbranscher där Sverige har möjlighet att bli världsledande. Vi vill ha gemensamma insatser från stat och industri för att utveckla spetskompetens i de här framtidsbranscherna. Sverige är beroende av sin exportindustri för att möta en allt hårdare internationell konkurrens. Storföretagen är motorn i den svenska industrin, men det finns stor potential att utveckla exportverksamheten för de små och medelstora företagen. Tillväxten bland Sveriges traditionella handelspartner är stagnerande och har så varit under många år. Ett stort antal länder och kontinenter har årligen en tillväxt motsvarande nivåer Sverige hade på 60 och 70-talen. Nya länder som vi inte har för vana att handla med efterfrågar varor och tjänster i samma utsträckning som våra traditionella handelspartner. Sveriges underleverantörer har själva tagit initiativ till att stötta små och medelstora företag att komma ut på nya marknader. De upplever att det finns brister i dagens system vad gäller just exportstöd. Herr talman! Det finns stora möjligheter till export av svenska varor och tjänster, inte minst i nya branscher och för små och medelstora företag. I framtiden måste exportstödet inriktas på att hjälpa de här företagen. Stegen för de små och medelstora företagen att komma ut på den internationella marknaden ska underlättas. Vi vill i samråd med branschorganisationer och ansvariga myndigheter se över möjligheterna att utforma ett program med ett riktat exportstöd mot små och medelstora företag. Särskilda exportsatsningar bör övervägas för tjänste och miljöteknikbranscherna. Närvaron på viktiga framtidsmarknader kan behöva stärkas, och exportförsäljare kan behöva utbildas. Vi vill också se över möjligheten att genomföra en särskild satsning på exportfrämjande åtgärder riktade mot tjänstesektorn. Herr talman! Slutligen vill jag säga något om det svenska snuset som alltid finns med i de här betänkandena. I år, liksom alla andra år, har utskottet fått motioner om exportförbudet mot det svenska snuset. För oss socialdemokrater i utskottet är det självklart att ingen vara eller tjänst ska diskrimineras på den gemensamma marknaden inom EU. Detta gäller naturligtvis också snuset. Men detta innebär inte att vi inte vill betona det som socialutskottet anfört om betydelse av olika åtgärder för att minska tobaksbruket och öka folkhälsan.

Herr talman! Jag står förstås bakom de reservationer som Miljöpartiet ställt sig bakom i näringsutskottets betänkande, men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservation 3, 5 och 10. De senaste veckorna har vi fått flera anledningar att reflektera över och diskutera handelspolitik. Den allmänna diskussionen har framför allt handlat om vapenexport och export av övervakningsutrustning till diktaturer, men den har också handlat om företagsetiskt ansvar för anställda, miljö och utveckling i länder man är verksam i. De flesta partier i riksdagen verkar vara överens om att en öppen och fri handel i grunden är något positivt, men det tycks finnas en skillnad i om, och hur mycket, handel och handelsavtal aktivt ska användas som verktyg för att nå andra mål än att tillgodose behov av varor och tjänster. Fri rörlighet för varor, tjänster och kapital fungerar bra mellan jämbördiga parter. Det finns otaliga exempel på att frivilliga åtaganden har positiva effekter men också att frivilliga åtaganden vad gäller företags sociala ansvar inte är tillräckliga för att hantera utmaningar kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och korruption. All handel är inte okej bara för att vi kan tjäna pengar på den. Jag menar att handelspolitiken och olika handelsavtal i sig måste stärka respekten för mänskliga rättigheter och verka för en handel som inte dränerar andra länder på deras ändliga resurser och ekosystemtjänster eller undergräver deras möjligheter att själva utvecklas på ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. I en gemensam reservation med Vänsterpartiet föreslår vi därför att regeringen i EU ska verka för att tydliga krav på ratificering av ILO:s åtta kärnkonventioner ska ingå som en naturlig del i EU:s förhandlingar om handelsavtal och associationsavtal med andra länder. Denna hållning borde vara en naturlig konsekvens av riksdagens enhälliga beslut kring PGU, alltså politik för global utveckling, som slagit fast att alla politikområden, inklusive handel, ska främja mänskliga rättigheter och utgå från fattiga människors behov och perspektiv. Samma beslut borde också påverka den svenska exportfrämjande verksamheten som staten bedriver genom Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Exportrådet. Jag menar att riksdagen bör uppmana regeringen att utarbeta en strategi för att anpassa verksamheten vid dessa organ till den politik för global utveckling som riksdagen fastställt. Herr talman! Fattiga människor och fattiga länder är också de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och utarmningen av jordens ändliga resurser. Handelspolitiken har en uppgift att fylla i att hjälpa dessa människor och utvecklingsländerna att på ett klimatsmart och miljövänligt sätt höja sin levnadsstandard. Ett sätt att bidra till detta är att ge miljöteknik som motverkar klimatförändringar samma undantag som livsnödvändiga mediciner fått inom det så kallade TRIPS-avtalet. I betänkandet behandlas också ett antal motioner om främjande av handel och investeringar. Jag liksom många andra ser ett behov att förbättra svenska miljöteknikföretags möjligheter att exportera. Mer finns att göra för att öka tillgången till riskvilligt kapital inom miljötekniksektorn och för att utveckla samverkan mellan stat, universitet, högskola och näringslivets aktörer. Vad gäller snusförbudet har flera vetenskapliga rapporter påvisat snusets negativa effekter. EG-domstolen har klargjort att snusförbudet är förenligt med EU:s grundfördrag. Jag ser därför inga godtagbara argument för att Sveriges regering ska anstränga sig för att få förbudet upphävt.

Herr talman! Egentligen skulle jag kunna nöja mig med att säga att jag står bakom det som Jonas har sagt, men jag tänker utveckla det lite grann. Jag tycker att det var ett väldigt bra anförande som på ett bra sätt också beskriver den politik som Vänsterpartiet står för. När vi pratar om handel kan det verka som att vi är väldigt överens om frihandelns principer i riksdagen och att vi också är överens om att jobba vidare med WTO och Dohaförhandlingarna för att få till stånd en lösning. Men om man tittar lite närmare på de avtal som vi har ställt oss bakom när det gäller FN:s millenniemål, politik för global utveckling och ILO:s kärnkonventioner börjar man fundera lite grann på hur verkligheten egentligen förhåller sig i relation till de beslut vi har tagit. Det finns med andra ord, menar jag och Vänsterpartiet, anledning att rikta kritik mot regeringens brister i att följa upp de beslut man har fattat. Vi menar också att frihandel inte nödvändigtvis leder till utveckling för alla utan att man diskuterar vad den ska innehålla. Här måste man göra en åtskillnad mellan vad som är mål och vad som är medel. Är målet frihandel, eller ska den vara ett medel för ekonomisk utveckling? Vi i Vänsterpartiet menar att den måste vara ett medel för ekonomiskt hållbar utveckling för alla ingående parter. Ett frihandelsavtal som syftar till att ge utvecklingsländerna bra förutsättningar för utveckling bör därför ta hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer. Jag menar att här finns det anledning att känna oro, inte minst när det gäller regeringens hållning. Vi vet att delar av dagens handelsavtal är omdiskuterade och kritiserade av många folkrörelser för att de inte gynnar fattigdomsbekämpning och utveckling. Det handlar om uppfyllande av FN:s millenniemål och ILO:s deklaration om grundläggande rättigheter i arbetslivet. FN:s millenniemål slår fast att global utveckling kräver en helhetssyn och att insatser för fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsa, fred, säkerhet, miljö och mänskliga rättigheter hör ihop. För att få till stånd en fungerande världshandel mellan länder utan att mänskliga rättigheter kränks, utan att arbetsvillkor åsidosätts och utan att miljön föröds är det viktigt att det finns regler och avtal för den internationella handeln. Men avtal kan också utformas på olika sätt och därmed i olika grad fungera som verktyg för en rättvis och hållbar utveckling. Efter att Doharundan, alltså de senaste handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen, WTO, körde fast har EU övergått till en strategi där man tecknar omfattande associationsavtal med olika länder. Dessa avtal inkluderar handelspolitiska delar med tullättnader men även frågor om mänskliga rättigheter. I flera av de länder som EU förhandlar med är kränkningarna av de fackliga rättigheterna omfattande och grova. Vi kan se hur handelspolitiken har frikopplats från arbetet med mänskliga rättigheter. Majoriteten av de fackligt aktiva som mördades under 2010 var colombianer. Trots det, och trots att Colombia inte undertecknat ILO:s konvention som förbjuder de grövsta formerna av barnarbete, har EU nu färdigförhandlat ett handelsavtal med Colombia. För mig som vänsterpartist är det självklart att handelsavtal måste kopplas till krav på respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Varför ska EU öppna sina marknader för företag som mördar sina anställda när de kräver sina mänskliga rättigheter? För mig är det ofattbart. Herr talman! Det har inte blivit bättre efter de senaste turerna kring den svenska handelsministerns resor runt om i Nordafrika. Det har på flera sätt kommit i dagen att Ewa Björling utan någon tvekan fördjupat de ekonomiska samarbetena med några av vår tids värsta förbrytarstater. I juni 2009 ledde Ewa Björling en handelsdelegation till diktaturen Syrien. I september 2009 gick resan till diktaturen Libyen. Listan kan göras väldigt lång. Man kan sammanfatta den med följande statistik. Mellan oktober 2007 och september 2010 besökte handelsministern Nordafrika och Mellanöstern 26 gånger. Man besökte bland annat Libyen, Egypten, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Tunisien. Under samma tid gjorde hon ett besök i Latinamerika, två i Kina och två i Indien. Jag ser ingen logik i det här. Varför har handelsministern besökt Saudiarabien fler gånger än Sveriges två viktigaste exportmarknader Tyskland och Norge? Och varför har vi inget handelsutbyte med Polen som ligger i vårt närområde där vi har en förbluffande låg andel handel? I stället har man, tyvärr, inriktat sig på två av de värsta förbrytarstater som vi har i dag. Det är kanske så här att handel och kopplingen till mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter inte hör ihop. Pengar luktar inte. Jag kan inte förstå det på något annat sätt, för det här hänger egentligen inte alls ihop. I övriga fall när vi diskuterar utrikespolitik framhåller vi de mänskliga värdena och rättigheterna och de fackliga rättigheterna, men när vi kommer till handelspolitik blir det inget värt. Det tänker jag fråga Hans Rothenberg om i replikskiftet ifall han inte kommenterar det i samband med sitt huvudanförande. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 men står bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer som är ganska många i detta betänkande.

Herr talman! I Sveriges riksdag finns sedan länge en allmän övertygelse om att frihandel är en viktig princip att värna om. Det har även tidigare talare betonat. Handeln och frihandeln är ett universellt språk som får människor över gränser att kommunicera och att uppträda civiliserat. Därför är handeln ett viktigt redskap att använda sig av om man vill uppnå även andra viktiga förändringar runt om i världen. Att handla med varandra är att umgås civiliserat. Den åsikten bottnar i uppfattningen att ökad handel genererar tillväxt som i sin tur skapar bättre ekonomiska förutsättningar för länder och deras medborgare. Det gäller även länder som inte fullt ut svarar upp mot att vara demokratiska. Det gäller människor som bor i länder som inte är fullfjädrade demokratier. För de människorna är handel extra viktigt. Att värna om frihandeln som princip är därför av både svenskt och globalt intresse. Det är viktigt att framhålla betydelsen av att de pågående förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO, den så kallade Doharundan, kan slutföras. Det är viktigt att göra de försöken, även om man understundom kan tycka att det känns ganska hopplöst. Ett ambitiöst avslut skulle vara en härlig final på en resa som så här långt gått ganska knaggligt. Det bästa sättet att öppna handeln globalt är genom multilaterala överenskommelser som kan bidra till ett rättvist, stabilt och förutsägbart internationellt handelssystem. Sverige omfattas av EU:s gemensamma handelspolitik. Den ska ha målet att uppnå fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer på den inre marknaden. Sedan har vi EU:s yttre handelspolitik. Den omfattar bland annat gemensamma handelsavtal med tredjeland och gemensamma förhandlingspositioner i internationella organisationer, såsom WTO. Strax före jul hade WTO sin åttonde ministerkonferens. Jag hade förmånen att tillsammans med Carina Adolfsson Elgestam från Socialdemokraterna vara där. Vi fick vara med om det historiska ögonblicket att Ryska federationen blev invald som medlem i WTO. Även Montenegro och Samoa blev invalda, vilket kanske inte gjort lika stort avtryck ännu, men det kommer säkert. Vidare fattades beslut som bland annat innebär att de fattigaste länderna får förlängda övergångstider för att införa vissa typer av immaterialrätter samt medges extra förmånligt tillträde för export av tjänster. Det kanske viktigaste som hände på WTO-mötet var avtalet om offentlig upphandling, det som kallas GPA, mellan länder som är med i avtalet, däribland EU:s medlemsländer. Sverige betonar, herr talman, vikten av frihandel och behovet av framgångsrika förhandlingar inom WTO. Där kommer Sverige även fortsatt att vara en tydlig röst för en öppen och fri handel. När vi talar om frihandel talar vi nästan alltid om mänskliga fri och rättigheter, och vi talar om socialt ansvar, det som kallas CSR. Här kan handel göra verklig skillnad. Global Compact är en internationell överenskommelse som den förre FN-chefen Kofi Annan tog initiativet till. Det bygger på tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. De anslutna ländernas regeringar har åtagit sig att främja riktlinjerna bland annat genom att inrätta nationella kontaktpunkter. Sekretariatet Globalt ansvar vid Utrikesdepartementet har ansvaret för att jobba just inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Korruption är en riktig ohyra som äter sig in i annars ganska sunda beteendemönster som ju handel är. Låt oss bli lite handgripliga. Även i EU:s inre handelspolitik finns utmaningar att hantera för Sverige, såsom exportförbudet gällande snus. I två motioner i årets motionsflora tas detta upp. Samtliga är från oppositionen. Den ena argumenterar för att riksdagen ska uppmana regeringen att upphöra med ansträngningarna att avskaffa exportförbudet, medan den andra pläderar för att riksdagen ska ge regeringen sitt stöd när det gäller att avskaffa detta exportförbud. Det blir förmodligen oppositionens uppgift att försöka ena sig i frågan. Förbudet mot försäljning av snus inom EU är inte förenligt med principen om den fria rörligheten av varor på den inre marknaden. Det är diskriminerande, oproportionerligt och inkonsekvent, då ett antal andra betydligt mer hälsovådliga produkter i form av tobak och andra varor fritt kan cirkulera på den inre marknaden. Sverige kommer med alliansregeringen att kämpa vidare för att nå fram till att förbudet försvinner. Herr talman! Jag skulle vilja nämna några ord om en motion som handlar om handel med sjukvårdstjänster. Det är intressant och innebär en möjlighet att utveckla den delen av tjänstehandeln. Exportrådet arbetar vidare med det. Rådet fick 2009 i uppdrag att främja internationalisering och export av svensk vård och omsorg. Även EU-kommissionen har lämnat förslag till direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande vård. Det syftar i första hand till att utveckla den inre marknaden genom att skapa tydligare rättsläge för patienters rätt till ersättning för planerad vård i andra EU-länder. Det är viktigt med olika reformer som kan bidra till ett ökat företagande och entreprenörskap också inom hälso och sjukvårdsektorn. I det är främjandet av patienters möjligheter till vårdval en viktig del. Här finns möjligheter, och till det krävs ett öppet sinne för att inte fastna i otidsenliga schabloner. Det handlar om gränsöverskridande vård av patienter, inte om gränsöverskridande handel med patienter. Herr talman! I dagarna har regeringen lämnat en proposition angående en ny exportmyndighet. Myndigheterna Exportrådet och Invest Sweden ska slås ihop och bilda en ny myndighet. Det finns goda anledningar till det. Många företag skiljer inte på export och investering, och därför är det ganska naturligt att i det sammanhanget ha ett kontor som kan hantera frågorna under samlad hatt. I dag finns Exportrådet på 66 platser i 56 länder. Invest Sweden finns på fem platser. Förhoppningsvis kan vi förvänta oss en ganska kraftig ökning och synergieffekt av att myndigheterna nu kan samutnyttja sina resurser. Herr talman! Jag skulle vilja yrka bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna. I detta anförande instämde Johan Johansson och Boriana Åberg samt Mats Odell .
Herr talman! Jag tackar Hans Rothenberg för ett intressant anförande. Han tog upp att handeln är ett viktigt redskap för att nå andra mål än just handelspolitiska, alltså ekonomisk utveckling, och att handel även med länder som inte är demokratiska, där det råder någon form av inskränkning av de mänskliga fri och rättigheterna, kunde vara bra. På vilket sätt då, undrar jag. Låt oss se på det associationsavtal som EU tecknade med Colombia i juni. Colombia är ett av de länder som utmärkt sig för mord på fackligt aktiva. Jag kan inte förstå att det på något sätt kan vara positivt för de fackligt aktiva eller för anställda i Colombia att vi går in och ger stöd till fortsatt utveckling av förtrycket i landet. I stället borde vi ha använt ILO:s konventioner som argument för att få till stånd en ändring när det gäller rättigheterna i Colombia. På vilket sätt förbättrar det för befolkningen i Saudiarabien att vi gör affärer med Saudiarabien och säljer krigsmateriel dit? På vilket sätt är det positivt att Sverige var det enda land i EU som inte ville ha en bojkott av telekomindustrins verksamhet i Syrien i vintras? På vilket sätt förbättrar man då för oppositionen i Syrien? Detta är en handelspolitik som går stick i stäv med FN:s millenniemål och vad Global Compact har sagt.
Herr talman! Jag tackar Kent Persson för frågorna som väldigt tydligt visar att det finns olika förhållningssätt i Sverige till handelspolitiken. Vi från allianssidan och jag som representerar Moderaterna har en övertygelse om att det är bättre att kommunicera, handla och tala med varandra än att inte göra det. Vi ska göra det så gott vi kan, använda alla till buds stående medel och stå för den svenska hållningen som handlar om ansvar och respekt för mänskliga rättigheter och människor. Även om de lever i ett förtryckt land ska de komma i åtnjutande av detta. På vad sätt blir det bättre för människorna i Colombia, Syrien och Saudiarabien om de inte får ta del av varor som Sverige kan erbjuda och som kan förbättra deras dagliga liv och se till att de kan kommunicera? Den frihetsrörelse som vi ser i Syrien i dag och som brutalt slås ned dagligen sattes i gång genom användning av telekomutrustning. Det var också denna som var gnistan i Tunisien som gjorde att man äntligen kunde börja samordna sina rörelser. Detta visar på att vi kan göra skillnad även mot brutala regimer, där Sveriges röst må vara som en liten mus i en manege full av elefanter. Vi kan göra skillnad för människorna i dessa länder, inte för regimerna. Det vill inte jag avhända de människorna.
Herr talman! Det var intressant att höra. Jag noterar att det är exakt vad Ewa Björling har sagt i riksdagen: att revolterna i Nordafrika inte hade varit möjliga över huvud taget utan hennes resor där och försäljningen av telekomutrustning. Men den telekomutrustning som finns i Syrien har faktiskt använts till att övervaka befolkningen och ha koll på var de är samt i direkta attacker. Det gäller systemet Ranos. Det är så det ser ut egentligen. När EU säger att vi borde ha en handelsbojkott säger Sverige nej. Är det verkligen rimligt? På vilket sätt stöder man oppositionen i Syrien genom att hävda att vi ska fortsätta att sälja övervakningsutrustning dit när övriga EU säger nej? Jag har svårt att se på vilket sätt det skulle bli bättre för de anställda i Colombia genom att vi tecknar handelsavtal, när man på punkt efter punkt bryter mot de avtal som vi egentligen har sagt att vi vill följa. De fackliga företrädarna där har jobbat och kämpat för att de anställda och de boende i Colombia ska få det bättre. När de har gjort det har de slagits ned totalt och fängslats eller avrättats. Det finns gränser för vilka vi ska handla med. Jag tycker inte att vi ska handla med Nordkorea, som är en fruktansvärd diktatur, och det tror jag inte att Hans Rothenberg tycker att vi ska göra heller. Men när det gäller Colombia tycker han att det är helt okej att vi fortsätter. Jag förstår inte logiken. När det gällde Sydafrika och apartheid ville vi ha en bojkott, men ni sade nej - vi skulle fortsätta att handla. Det är väl där vi har den moderata retoriken.
Herr talman! Den moderata retoriken fortsätter och är ganska ihärdig. För att kunna skapa förändring kan vi inte ställa oss vid sidan av och försöka kasta papperssvalor in över en stängd gräns som vi annars inte kommer att ha möjlighet att nå över. Det bästa sättet att bryta ett motstånd som är aggressivt och brutalt hos en regim som förnedrar sina egna människor är snarare att försöka ta sig innanför dessa gränser, göra nytta och se till att människor kan få tillgång till svenska varor. Det kan vara alltifrån livsmedel och hälsovårdsprodukter till telekomutrustning, i princip vad som helst. Genom bojkotter straffar vi ut de här människorna. Regimer faller inte därför att man bojkottar dem. Man har diskuterat bojkotter i många sammanhang, inte bara i handelsfrågor utan även i idrottsfrågor. Man diskuterar det på många olika håll. Men bojkotter leder bara till att makten fortsätter att befästa sitt förtryck. Och varför ska människor bara för att de inte lever i en perfekt demokrati inte kunna få tillgång till exempelvis ett svenskt SOS Alarm-system? Det var det som diskuterades häromveckan gällande Saudiarabien. Kent Persson sade att Ewa Björling varit 26 gånger i Nordafrika men bara en gång i Sydamerika. Med den logiken skulle det ha inneburit att Ewa Björling inte skulle ha varit i Nordafrika. Men då skulle hon inte ha varit i Sydamerika heller, vilket Kent Persson tyckte att hon skulle vara. Jag kan å andra sidan säga att hennes statssekreterare Gunnar Oom har varit där ett antal gånger och gjort nytta.

Herr talman! I allt väsentligt har regeringen och Socialdemokraterna samma uppfattning vad gäller handelspolitiken. Det är väl bra att det finns någonting vi slipper gräla om. Jag skulle ändå vilja ta upp frågan om investeringspolitiken. Det är en hel del som inte är så klart när man nu ska slå ihop de två myndigheterna. För min del är jag intresserad av att veta hur man ska reda ut det. Det är trots allt två ganska skilda verksamheter. Det är inte särskilt många länder i världen som har den här organisationen. Jag är lite nyfiken på hur man närmare har tänkt sig att fortsätta verksamheten. Man måste ju ha tänkt till, men utredningen ger tyvärr inte särskilt många svar. Man säger att det är bra att slå ihop verksamheterna och att man kan vara på väldigt många fler ställen i världen. Ja, det kanske är bra. Men sedan då? På vilket sätt kommer man att kunna ta till vara den kompetens som finns i Invest Sweden? En annan fråga: Vi har fått en rapport från Svenskt Näringsliv som räknar med att konjunkturen kanske inte går åt det håll de har tänkt sig. Det går kanske inte helt åt rätt håll enligt Socialdemokraterna heller. Då behövs exportrådgivning på väldigt många håll. Vad tänker man göra för att hitta nya marknader som kanske inte ens är så långt ifrån oss? Jag såg siffran att den totala exporten till Polen utgör 3 procent. Detta jätteland borde man ha kunnat göra större insatser för. Vilka åtgärder kommer man att vidta för att underlätta för oss att inte hamna i en riktig lågkonjunktur? Vi vet vad det innebär.
Herr talman! Det stämmer, Börje Vestlund, att konjunkturen inte ser bra ut runt om i världen. Det har varit känt länge att detta kommer att drabba också Sverige. Då är det väldigt skönt att vi i Sverige kan stå stabilt med stadiga ben på marken när det blåser. Vi har ordning och reda och har någonting att tryggt hålla oss i när det blåser och när det darrar i marken. Detta är viktigt att ha i baktankarna när vi ser vilka förutsättningar Sverige har jämfört med många andra länder. När det gäller att gå in på nya marknader tror jag inte att det finns någon som kan säga emot ambitionen att Sverige borde vara mer, oftare och med ännu större resurser överallt, eller i princip överallt - jag tittar på Kent Persson och noterar att det finns vissa undantag. Om vi lade alla våra resurser som finns tillgängliga skulle vi kunna göra fantastiska satsningar på exportmarknaderna. Vi skulle kunna gå in i princip vartenda land i världen. Nu vet vi alla att vi inte har den möjligheten att kunna lägga resurserna där. Det finns en hel del ytterligare som pockar på uppmärksamhet i statsbudgeten. När det gäller samgåendet mellan Exportrådet och Invest Sweden kan det vara en väldigt nyttig övning. Det handlar om att se vad det finns för samordningsfunktioner för två verksamheter som har levt relativt skilda från varandra. Det finns kanslier man kan slå ihop och kompetens som kan börja jobba över gränser. Den proposition som lades fram häromdagen innehåller inte några detaljregleringar för hur organisationen kommer att se ut. När väl riksdagen har fastslagit att göra denna förändring är det viktigt att organisationen själv får forma detta utifrån den kunskap som finns där.
Herr talman! Det är detta som gör att jag blir ännu mer orolig. Nu säger man att man fattar beslut om två myndigheter, och sedan får de ordna upp verksamheten bäst de vill. Det är på gränsen till oansvarigt. Vi kan återkomma om den debatten. Detta har jag aldrig varit med om vid någon annan sammanslagning, nedläggning eller ny organisation. Det brukar vara ganska mycket pekpinnar och en debatt om det. Jag förstår inte varför man vill göra så här med just denna verksamhet. Det var dessutom en bristfällig utredning. Vi kan återkomma till den frågan. Vi brukar säga att Sverige är ett litet land som är väldigt exportberoende. Alla håller med om det, och så är alla lyckliga. Problemet är att vi är ett litet land som är exportberoende som sannolikt är på väg in i en lågkonjunktur. Hur kan vi stimulera så att exporten utvecklas med det vi sagt om lokala exportrådgivare? Jag tog bara Polen som exempel. Det var inte så att vi skulle åka till Polen. Vi måste se till att vi får fart på exporten i framför allt de små och medelstora företagen. Där lämnas inte särskilt många svar från regeringens sida.
Herr talman! Börje Vestlund får det nästan att framstå som att det inte äger rum någonting på exportfronten från svensk sida. Exportkreditnämnden har sedan flera år i uppdrag att just främja små och medelstora företag när det gäller att gå utomlands. Det är ett särskilt affärsområde hos den myndigheten. Det så kallade exportlånet är ett särskilt finansiellt stöd för exportsatsningar hos mindre företag. Dessutom riktar sig den grundläggande exportservicen vid Exportrådet till små och medelstora företag, vilken i huvudsak är finansieras med statliga medel. Det är viktigt att komma ihåg att det pågår en verksamhet. Den är både effektiv och mycket uppskattad av de företag som nyttjar den. Det som handlar om samgående mellan Invest Sweden och Exportrådet är snarare att fila till det ytterligare. Vi får anledning att återkomma om det är så att vi ska diskutera en betydligt mer detaljerad genomgång av hur den nya myndigheten eller bolaget kommer att fungera. Det är det inte rimligt att vi tar i den här diskussionen. Verkligheten förändrar sig. Det kommer att vara ett antal riktigt tuffa år för Sverige både inom landet och för svensk exportindustri. Jag tycker att vi ska bejaka det initiativ som nu har tagits och se till att våra ambitioner att ta sig ut ur världen ska mötas med omvärldens ambitioner att ta sig in i Sverige.

Herr talman! Debatten har verkligen gått i enighetens tecken i själva grundfrågan om frihandelns positiva princip. Men så har det inte alltid varit, absolut inte. Striden om frihandeln hölls i detta hus under förra seklet. Ur den striden och striden om marknadsekonomins principer har frihandeln och marknadsekonomin gått segrande. Det är dagens debatt ett bra tecken på. Här i huset finns en övertygelse om att frihandel är en viktig princip att försvara. Vi i näringsutskottet har besökt ett antal olika länder och kontinenter. När vi har besökt snabbväxande länder har vi kunnat notera att där finns en smygande protektionistisk tendens. I kontakt och diskussion med våra parlamentariska motparter har vi försökt att tala om att frihandeln trots allt är det som långsiktigt kommer att ge också deras land en bättre utveckling. Detta är en kamp som måste vinnas hela tiden. Man tycker sig se kortsiktiga vinster. Men långsiktigt genererar frihandeln bättre ekonomiska förutsättningar för länder och deras medborgare än andra principer. Att värna om frihandeln som princip är för Sverige ett väldigt viktigt intresse, och vi har hört att Sverige är ett litet och exportberoende land. Men det är också ett globalt intresse. Även om utvecklingsländerna har särskilda behov som behöver beaktas är frihandel en stark välståndsskapande kraft också bland världens allra fattigaste länder. Sverige ska också vara en tydlig röst inom Europeiska unionen och andra forum för en öppen och fri handel och för att motverka olika protektionistiska krafter. Det gäller inte minst i tider av osäkerhet och oro för den ekonomiska utvecklingen. Lika viktigt är det att de pågående förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO, den så kallade Doharundan som har nämnts här, kan föras framåt mot ett ambitiöst mål. Men vi måste vara ärliga och konstatera att utsikterna för att Doharundan ska kunna slutföras i närtid ser ganska dystra ut för närvarande. Herr talman! Detta innebär att Sverige måste fortsätta att vara en pådrivande kraft i de förhandlingarna. I detta betänkande behandlas ett antal handelspolitiska områden. Det är handel och arbetsvillkor, miljöteknik till utvecklingsländer, miljö och djurskyddskrav, exportförbudet av snus, exportfrämjande, digitala handelshinder, handel med sjukvårdstjänster, miljöteknikexport, export av svenska bär - det har vi nästan glömt bort här, har jag en känsla av - och exportfrämjande politik för global utveckling. Utskottet avstyrker antingen dessa motioner för att vi tycker att motionärerna har fel eller för att kraven redan är tillgodosedda. Herr talman! Med tanke på att Hans Rothenberg redan har debatterat detta vore det inte rimligt att jag ännu en gång upprepar den debatten.